Herr talman! Det är en ganska påtaglig skillnad mellan debatten i detta ärende i dag och den som fördes för närmare fyra år sedan. Då rörde den huvudsakligen de olägenheter som var förknippade med bestämmelsen i den allmänna sjukförsäkringen om ersättning till barnaföderskor under 180 dagar efter förlossningen. Det fanns då inte möjlighet till några som helst avsteg från denna bestämmelse. Om kvinnan arbetade bara några få dagar bröt det rätten att erhålla fortsatt sjukpenning. Andra lagutskottet fann då skäl att hemställa om en utredning, som skulle pröva om inte den bestämmelsen kunde liberaliseras. Det beslutet av riksdagen på förslag av andra lagutskottet har resulterat i det förslag från utredningen som nu har presenterats av Kungl. Maj:t i en proposition med förslag att kvinnan skall få arbeta 30 dagar under 180-dagarsperioden. I dag anses den liberaliseringen inte tillräcklig. Det föreslås att man skall skapa möjligheter för kvinnan att få välja vilka dagar hon vill vara i arbete och vilka dagar hon vill ägna åt skötseln av barnet. Man har till och med fört in andra faktorer i bilden, nämligen att om makarna finner det lämpligt att fadern tar hand om barnet, så skall fadern i stället för modern kunna få sjukpenning under tiden. Jag vill då fästa uppmärksamheten på att den nuvarande bestämmelsen i sjukförsäkringslagen tillkommit för att bereda möjlighet åt modern att stanna hemma hos barnet i sex månader utan att av ekonomiska skäl vara förhindrad att göra det. Bestämmelsen avser från början uteslutande modern, och önskemålet är att hon skall vara hemma hos barnet under den angivna tiden. Det är också skälet till att möjligheten till denna ersättning under 180 dagar har begränsats till förvärvsarbetande kvinna, som är ansluten till den obligatoriska försäkringen, vilket ju endast de kvinnor är som har inkomst av förvärvsarbete av något slag. Kvinnan behöver alltså inte vara anställd, utan hon kan också ha förvärvsarbete av annat slag och ha valt att ansluta sig till den obligatoriska försäkringen.

Flera av de åberopade exemplen gällde sådana kvinnor som ryckt in i verkligt besvärliga situationer, på sjukhus eller i andra sammanhang. Jag vill erinra om att kvinnan nu har fullständig valfrihet att vara hemma och sköta barnet så länge hon känner med sig själv att hon behöver det. Om hon vill vara hemma en, två eller tre månader uppbär hon ersättning så länge hon ägnar sig åt hemmet och barnet. Tycker hon att tiden är kommen att pröva om det är möjligt för henne att ta ett arbete, om hon kan ordna för barnet på annat sätt, så har hon 30 da gar på sig att pröva detta. Finner hon då att det inte går riktigt bra att arbeta utanför hemmet kan hon återgå till att sköta barnet och få ersättning under återstående tid. Jag tycker att kvinnan med stöd av de 30 dagarna har tillräcklig möjlighet att välja och pröva sig fram. Reservation II om faderns möjlighet att medverka i detta avseende gäller en fråga som aktualiserats tidigare i annat sammanhang. Jag tycker inte att det är på sin plats att den kommer upp här, ty om denna fråga skall lösas måste man utgå från andra grunder. Då får man gå över till bestämmelser om vårdbidrag, som också varit uppe i dylika sammanhang. Ersättningen bör då inte vara begränsad uteslutande till de barnaföderskor som har förvärvsarbete och på den grunden har rätt till sjukpenning. Om reservationen bifalles bör också kvinnans man ha möjlighet att få sjukersättning om han i stället för hustrun stannar hemma och sköter barnet. Men alla andra fäder, vars hustrur icke har försäkring av detta slag, har ju inte samma möjlighet. är man verkligen ute efter att skapa möjligheter för mannen att hjälpa till med vården av barnet under de 180 dagarna, anser jag att man är tvingad att försöka skapa sådana möjligheter över hela fältet och inte begränsa dem bara till de fall där modern har förvärvsarbete och vill återgå till arbete innan dessa 180 dagar förflutit. Sedan, herr talman, vill jag beröra den sista reservationen, som avser en precisering av vad som skall betraktas som förvärvsarbete i det avseende som det nu är fråga om, exempelvis politiska eller andra uppdrag där ersättningen är ringa eller ingen alls. Jag tror att det finns förståelse för att det kan finnas uppdrag av sådan beskaffenhet att barnaföderskan utan någon risk vare sig för henne själv eller barnet kan åta sig dylika tillfälliga uppdrag. Det behöver kanske inte vara direkt tillfälliga uppdrag men dock sådana som bara fordrar mindre tid för att fullgöras. Men hur skall detta preciseras? Vi har en känsla — och den tycker jag kommer till uttryck här på ett mycket påtagligt sätt — av att man inte vill ha någon gräns. Det skall vara fullständig valfrihet. Man skall själv bestämma vad man vill och vad som kan vara rätt. Vem vill precisera det uppdrag som inte skall betraktas som särskilt förvärvsarbete? Alla kommer att ha ett intresse av att just det uppdrag de har inte är av den beskaffenheten, och sedan blir det betydelselöst om det är förenat med ett mindre eller ett större arvode. Jag tror det blir nödvändigt för vederbörande i försäkringskassorna att pröva varje särskilt fall, där ett uppdrag skall kunna utföras utan att det inverkar på rätten till sjukersättning. Nu vill jag erinra om att så snart sådan fullgjord tjänst är förenad med dagarvode, exempelvis av sådan storlek att sjukersättning inte skall utgå, skall kvinnan i varje fall inte utkvittera sådan ersättning. Därvidlag faller hon ju under de vanliga bestämmelserna i sjukförsäkringen. Trots att hon inte är sjuk fordrar man från sjukkassans sida ändå att hon i varje fall inte skall uppbära sjukersättning för dag då hon utfört arbete av något slag. Det gör att vi inte tror på möjligheten att finna någon objektiv gräns mellan vad som skall och vad som inte skall betraktas som förvärvsarbete när det gäller uppdrag av detta slag. Jag har full förståelse för att det finns sådana uppdrag som icke utgör hinder vare sig för kvinnan eller för barnet att det utförs. Men hur skall man kunna precisera någon objektiv beskrivning eller definition på vad det är för slag? Är det inkomstgränsen som skall vara avgörande eller är det mängden av arbete som utförts? Det är många kvinnor som har uppdrag, exempelvis som nämndemän, förenat med ett arvode på 50 kronor om dagen, eller vad det nu kan vara — det är olika på olika håll i landet. Jag tror inte att det i och för sig skulle utgöra något hinder för kvinnan att utföra det uppdraget, om hon kan ordna en tillfredsställande passning av barnet, men ersättningen är av den storleksordningen att hon inte gärna skall uppbära sjukhjälp för samma dag. Då blir väl följden att det räknas som en arbetad dag, trots att det i och för sig inte skulle behöva göra det, men med hänsyn till bestämmelserna för utgivande av sjukhjälp utgör det ett hinder. Herr talman! Som talesman för utskottet vill jag säga att majoriteten har den bestämda uppfattningen att det förslag som föreligger är tillfredställande ur de synpunkter som har varit vägledande för beslutet om en utredning, och det föreliggande förslaget täcker vad man där velat ta fram. Vill man gå längre — om det finns någon resonans för det — tycker jag att man skall gå över på den linjen som syftar till att få fram förslag om vårdbidrag, inte begränsat till familjer där hustrun har förvärvsarbete av sådant slag att hon kan få sjukersättning av tillfredsställande storlek utan helt naturligt för mödrar över huvud taget. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag behöver kanske påpeka för kammarens ledamöter att mitt namn inte återfinns under reservationerna, trots att jag varit med om ärendets behandling. Detta hänger samman med att jag inte delar reservanternas uppfattning. Jag har närmast begärt ordet för att göra ett litet instämmande i vad herr Strand anförde. Jag kan ansluta mig till hans uppfattning om den liberalisering som nu kommer till stånd på detta område efter framställning från andra lagutskottet, och jag tycker att den är helt rimlig. När det gäller den med II betecknade reservationen har jag ifrågasatt vilken sjukpenningklass som skall tillämpas när mannen skulle få rätt till ledighet och sköta hemmet. Är det moderns sjukpenningklass eller mannens sjukpenningklass som skall vara gällande? Detta är ju en ekonomisk fråga, och jag är inte så helt säker på att reservanterna riktigt tänkt igenom det hela. När herr Lidgard tar upp frågan om tandläkare, läkare och advokater — och det var egentligen närmast med anledning därav som jag begärde ordet — måste jag säga att han är ute på nattgammal is. Kvinnan advokaten och kvinnan tandläkaren har ju ändå varit havande i nio månader och borde under den tiden ha kunnat planera sina uppdrag, så att hon inte omedelbart efter nedkomsten är tvungen att ta itu med och då slutföra saker som hon sysslat med. Jag tycker att reservanternas förslag är mycket dåligt genomtänkt. Kalla mig gärna för gammal och dammig perukstock! Jag tror att den avdamning som herr Lidgard föreslår kommer att göra mig ganska hårlös.

Herr talman! Jag hade på förhand lovat herr Höäbinette att kalla honom för en beskäftig perukstock, om han vågade sig på att gå upp och försvara utskottsutlåtandet i det här ärendet. Nu har han accepterat att han är en sådan, så egentligen behöver jag inte säga mer. Emellertid borde jag väl ändå framhålla, när herr Häbinette dessutom anknöt till herr Strands anförande, att jag inte riktigt kan följa med den argumentering som förekom där. Herr Strand sade att när den allmänna försäkringen infördes var vi så angelägna om att se till att modern tog hand om sitt barn under de sex månader som det är fråga om. Nu liberaliseras bestämmelserna så att modern efter några månader kan under en månad pröva om hon orkar med förvärvsarbete eller inte. Gör hon det inte, får hon gå tillbaka till hemarbetet, annars kan hon fortsätta i yrket. Men vart tog idén om vårdnaden vägen, om nu den var så att säga utslagsgivande för den tidigare uppläggningen? Jag tror att det är viktigt att försöka göra skillnad mellan skyddsintressena och vårdnadsintressena i det här sammanhanget. Jag för min del kommer då fram till att vårdnaden i många fall kan fullgöras av fadern på ett mycket tillfredsställande sätt. Jag ser på herr Häbinettes leende att han sitter och tänker på att pappan inte kan amma barnet. Det kan han naturligtvis inte — vi vet att det är ett biologiskt faktum — men det vittnar om en mycket liten erfarenhet av spädbarnsvård, om herr Häbinette inte tror att den saken kan ordnas på ett för barnet tillfredsställande sätt.

Herr talman! Den här debatten har kommit att gälla något helt annat än det förslag som andra lagutskottet presenterat på grundval av en kunglig proposition. Jämlikhet mellan män och kvinnor i fråga om den allmänna försäkringen har varit det genomgående temat, och motionärer och reservanter har envist, entydigt och samstämmigt ställt krav på att man borde gå längre. De har velat ta steget fullt ut, eller hur det nu har argumenterats. Många har helt glömt bort att i regel samma motionärer tidigare har begärt att frågan om jämlikhet mellan kvinnor och män inom socialförsäkringen skulle utredas, ett förslag som riksdagen också har bifallit.

Utskottet intog då den ståndpunkten att man skulle begä ra en ändring av bestämmelserna som möjliggjorde en kortare tids arbete — några dagar eller några veckor — under 180-dagarsperioden. Det är det förslaget som nu föreligger, I avvaktan på vad familjepolitiska kommittén och pensionsförsäkringskommittén kan komma fram till när det gäller det stora vittomfattande problemet har man inte gått längre. Därför är det rätt meningslöst att föra denna diskussion nu. Jag säger detta som en av dem som varit med om att lägga fram förslaget.

Man måste ha bortsett från sammanhanget, nämligen att detta är en detalj i ett stort arbete som ännu inte är presenterat. Utskottets förslag är det framsteg i lagstiftningen som riksdagen själv begärt. Vad riksdagen i övrigt har begärt på detta område är under utredning. Det bör man ha i minnet när man tar ställning till förslaget. Jag ber att få instämma i yrkandet om bifall till utskottets hemställan i andra lagutskottets utlåtande nr 40.
Herr talman! Efter herr Larssons anförande har jag inte så värst mycket att tillägga. Jag vill emellertid till herr Lidgard säga att det inte var angelägenheten av att modern stannar hemma som på sin tid låg bakom förslaget om denna sjukpenning: Det var önskemålet att bereda modern möjlighet att stanna hemma hos barnet som föranledde ersättningen från sjukförsäkring en. Den strider egentligen i och för sig mot sjukförsäkringens idé, därför att sjukförsäkringen skall skydda sjuka människor. Kvinnan är inte sjuk sedan hon genomgått en förlossning — annat än kanske den första tiden, I arbetarskyddslagen föreskrivs att en nybliven moder inte får utföra tungt arbete under de närmaste sex veckorna efter en förlossning. Arbetsgivaren skall — om hon nu återgått i arbete — undvika att ålägga henne sådant arbete. Bestämmelsen har uteslutande tillkommit för att bereda kvinnan möjlighet att stanna hemma hos barnet under sex månader, om hon själv vill det. Konsekvensen av att hon återgår i arbete är att hon mister ersättningen under den kvarstående tiden. Hon kan mycket väl stanna hemma under tre månader och lyfta sin ersättning. Hon har alltså en valfrihet som är ganska långtgående. Hon kan stanna hemma i fyra månader eller hela tiden, hon väljer själv. Jag har inte vänt mig mot att man i diskussionen om vårdnaden av barnen också kopplar in fadern, men det bör inte ske i detta sammanhang. Det skulle vara ännu mer främmande för sjukförsäkringen om man skulle betala ersättning också till fadern om man i hemmet ansåg det vara bättre att han stannade hemma i «stället för modern. Det kan vara en rent ekonomisk fråga för föräldrarna. Om kvinnan har den bästa och högst avlönade anställningen skulle det kanske kunna vara fördelaktigt att mannen stannade hemma, eftersom han har den lägre inkomsten. När man i detta sammanhang talar om jämlikhet bör man inte försöka driva det enbart till en jämlikhet mellan man och kvinna i detta avseende. Jag tänker på alla dem som inte har en sjukförsäkring av detta slag och som därför inte får någon ersättning, oavsett vem som måste stanna hemma, på grund av att kvinnan inte har något förvärvsarbete. Men låt oss tänka på det fallet att en ung moder, som inte har börjat förvärvsarbeta, blir erbjuden sådant under de sex månaderna och gärna vill ta det. Hon tillhör inte den obligatoriska försäkringen förrän vid den tidpunkt då hon åtar sig förvärvsarbete och kan inte få någon ersättning. Därför tycker jag att det är en ur dessa synpunkter mycket underlig bestämmelse, som här har föreslagits. Den skulle bara gälla för några få. Man har inte ordnat med ersättning under de sex månaderna till samtliga, som genomgår samma process. Förlossningen har ägt rum och kvinnan vill arbeta innan de sex månaderna har gått ut. Hon får ingen ersättning under den tid då hon stannar hemma, och det kan ju medverka till att hon gärna vill ta ett arbete. Ur dessa synpunkter tycker jag att man borde försöka komma fram till en bättre lösning. Men under rådande förhållanden är det förslag som föreligger från utskottets sida helt tillfredsställande.

Herr talman! Jag har inte något yrkande utöver vad utskottet skriver i denna fråga. Med tillfredsställelse hälsar jag att man i lag reglerar det i praktiken ofta förekommande förhållandet att barnavårdsnämnden ger förhandsgodkännande av enskilt hems all männa lämplighet som fosterhem. Jag hälsar också med tillfredsställelse möjligheten att överklaga barnavårdsnämnds beslut att underkänna ett hems allmänna lämplighet i detta avseende. Men i anslutning härtill skulle jag vilja göra några reflexioner. De är inte heller betingade av de motionsyrkanden som har förekommit i detta ärende men som utskottet inte har velat bifalla. Det är en ytterligt grannlaga uppgift att bedöma huruvida en person eller ett hem lämpar sig att ta hand om ett adopterat barn. Givetvis bör man i första hand ta hänsyn till barnets intressen, och detta gäller utländska barn lika väl som svenska. Men man måste också ta en viss hänsyn till dem som önskar få hand om barnen. Deras önskan är ofta ett uttryck för en varm känsla och en vilja att hjälpa. Madeleine Kats har i sin bok om Indien, »Jag... de», skildrat de förhållanden under vilka många små barn lever där. Själv har hon fått tillstånd att ta hand om ett indiskt hittebarn. Hon berättar om hur man här i landet bedömt två adoptionsfall. Det ena fallet gällde en kvinna som var 53 år och på grund av denna sin ålder ansågs olämplig att ta hand om två barn, medan hennes hem i övrigt var alldeles utan anmärkning. Det andra avsåg en familj där modern, som hade sockersjuka och genom en abort i ett sent skede av sitt liv hade betagits möjligheten att få något eget barn, på grund av denna sjukdom inte fick tillstånd att ta ett adoptivbarn. Madeleine Kats menade att när man sett den miljö och den situation vari dessa barn i ett u-land levt borde man i princip ha en mera välvillig inställning. Jag vet mycket väl att bedömningarna kan vara svåra och jag känner inte alls till alla moment som varit avgörande i dessa båda fall. Jag anför dem bara som exempel utan att påstå att det skett någon direkt felbedömning i dessa båda fall. Men en sak är jag övertygad om. Det är att de tjänstemän som handlägger dessa frågor måste utföra sina undersökningar och sitt utredningsarbete med grannlagenhet och takt. Ofta är barnavårdsnämndens beslut beroende på den föredragande och utredande tjänstemannens yttrande. Jag har tyvärr haft tillfälle att få kontakt med fall där man tydligen helt och hållet saknat just denna takt och denna hänsyn till den som begärt att få ta hand om ett adoptivbarn. Även för den som av olika skäl önskat få ett barn att vårda och som på denna väg tror sig på ett konkret om också mycket begränsat sätt bidra till att lindra nöden för någon i ett u-land kan det gälla en i hög grad personlig fråga av mycket djupt gripande natur. Frågan bör som sådan behandlas med all tänkbar takt och omtanke. En handläggning och undersökning som ter sig högdragen, översittarartad och förlöjligande kan kännas i hög grad sårande för vederbörande. Sådant torde sannolikt sällan förekomma, men att det har förekommit synes mig klart. Jag skulle bara vilja understryka nödvändigheten av att alla sådana här ärenden behandlas med takt och med hänsyn.

Herr talman! Vid det aktuella utskottsutlåtandet har jag tillsammans med herr Hedin avgett ett särskilt yttrande med anledning av motionerna 1: 807 och II: 925.

Huvudargumentet vid lagens tillkomst var den påstådda splittringen av gruvrätterna inom länet.

I Norrbottens län råder i dag en besvärande arbetslöshet. Detta problem måste på ett eller annat sätt lösas, och det torde knappast finnas mer än en enda mening om att både staten och enskilda måste åstadkomma möjligheter för expansiv verksamhet om inte förhållandena i länet ytterligare skall förvärras.

Under sådana förhållanden anser vi att vi bör avvakta resultatet av denna utredning. Herr talman! Jag har inget yrkande.

Herr talman! Vi får tillfälle att på fredag och även några dagar senare diskutera arbetsmarknadsoch lokaliseringspolitiken, och därför skall jag på den punkten i princip avstå från att säga något. Vad vi i januari månad ville med den motion som nu behandlas var att påvisa ytterligare en möjlighet att bryta den kolossalt negativa utvecklingen just uppe i Norrbotten då det gäller sysselsättningsläget. Vi ansåg att varje tänkbar ny åtgärd borde prövas i syfte att åstadkomma fler sysselsättningsmöjligheter och härigenom bidra till en allmän ekonomisk expansion i länet. Självfallet tänkte vi i det sammanhanget just på verksamheten inom bergsbruket. Vi anser alltjämt att ett upphävande av inmutningsförbudet för enskilda skulle medföra att de resurser som finns tillgängliga inom den privata sektorn kunde styras till Norrbottens län. Vi skulle också få en positiv stimulans för länet utan att behöva ta statliga medel i anspråk. Under den allmänna motionstiden i januari i år hade vi också tillfälle att delta i Bolidenbolagets uppvaktning här i riksdagshuset. Vi fick fullt klart för oss med vilket allvar detta företag såg på sin verksamhet i dag. Det är naturligt att bergshanteringen måste bygga på mycket långsiktig planering, och till grund för den planeringen ligger att snarast söka få kännedom om tillgängliga förekomster av olika mineral. Bolidenbolaget har också framhållit för oss att dess prospekteringsresurser successivt har utvecklats både kvantitativt och kvalitativt. De utgör en för landet betydelsefull tillgång som också har rönt internationell uppmärksamhet och väl kan mäta sig med utländska gruvföretags malmletningsresurser. Inom prospekteringen sysselsättes för närvarande cirka 150 personer, och man lägger ned ungefär 5 miljoner kronor per år på detta arbete. I den siffran har man ändå inte räknat in prospektering genom gruvarbeten under jord. Bolaget framhöll i en skrivelse till bankoutskottet så sent som i höstas: »Det bör understrykas, att vidmakthållandet och vidareutvecklingen av denna organisation förutsätter att hand lingsmöjligheterna inom Sverige icke begränsas eller försvåras.

När nu läget i dag — som herr Olsson nyss berörde — är det att gruvrättsutredningen tydligen snart kommer med ett betänkande skall jag avstå från att direkt yrka bifall till föreliggande motion.

Jag vill då verkligen uttala den bestämda förhoppningen att gruvrättsutredningen nogsamt beaktar de aspekter som särskilt ur lokaliseringssynpunkt kan läggas på frågor som rör gruvlagstiftningen. Samtidigt vill jag uttala den bestämda förhoppningen att Kungl. Maj:t så snart som utredningens förslag föreligger omedelbart ser till att konkreta förslag föreläggs riksdagen. Självfallet kan jag parentetiskt tillägga önskemålet, att den nuvarande lagstiftningen måtte hävas. Låt mig, herr talman, avsluta med att uttala det bestämda önskemålet att intill dess utredningens och Kungl. Maj:ts förslag föreligger, Kungl. Maj:t i största möjliga utsträckning nyttjar den dispensgivning som nuvarande lagstiftning medger. Jag har, herr talman, icke något yrkande.

Herr talman! Just denna vecka pågår i London en världsomfattande kongress om gruvindustrins problem. Det är lärorikt att följa den diskussion som där förs om världens gruvindustri — lärorikt ur den synpunkten att det ger ett perspektiv på vår egen gruvindustri och dess möjligheter. Gruvindustrin är den näst största industrigrenen i världen. I vårt land är så inte fallet.

Gruvindustrin kräver och får på andra håll i världen fiskalt, alltså skattemässigt, och från investeringssynpunkt en annan behandling än vad fallet är i vårt land. Mineral finns på långt avlägsna platser på vårt jordklot: i arktiska regioner, i öknar och på havsbottnen, men de finns inte tillgängliga annat än undantagsvis på platser där människorna i allmänhet lever. De måste letas fram för att därefter kunna ge en grund för industri och utveckling över huvud taget. Förr i tiden — om vi ser tillbaka några tiotal år — var det vanligt att man utvann mineraler på ett djup av 300, 400 å 500 meter under markytan. Numera måste man gå ned ända till 3 000 å 4000 meter för att nå ekonomiskt utvinningsbara mineral. Det tar för att nämna ett exempel nio månader att borra ett hål i en hård bergart 2 000 å 3000 meter ned. Detta betyder att man måste kunna sätta in stora kapital och mycken tid för att nå användbara mineral. Vissa metaller, t.ex. guld och uran, kan inte uppfattas med blotta ögat, men de skall ändå letas fram på djup av denna storleksordning, 2000 å 3000 meter. Det är sådana villkor som gruvindustrin ute i världen arbetar under. Ingen skall tro att det är annorlunda i vårt land. Det är därför vi löper risken att komma på efterkälken inom detta för svenskt näringsliv så viktiga område. Jag har vid tidigare tillfällen anfört mycket kritiska meningar mot den statliga gruvpolitiken och jag upprepar dem. Den statliga gruvpolitiken tar inte hänsyn till realiteterna. Inte heller tar den hänsyn till utvecklingen utanför vårt lands gränser. Svensk gruvindustri skall konkurrera med gruvindustri på andra håll i världen. De villkor som gäller därute blir bestämmande för våra möjligheter över huvud taget. Herr Strandberg har nyss pekat på att det finns mineraltillgångar i Norrbotten. Åtminstone tror vi det. Vi vet att det finns vissa mineral — huruvida det kan finnas andra mineral än järnmalm och vissa sulfitmalmer vet vi inte. Men under alla förhållanden vet vi, att det företag som har förutsättningar att utvinna någonting ur Norrbottens jord, Bolidenbolaget, tror på och menar att det är i stånd att få fram något värdefullt ur den landsändan. Det är i den situationen som inmutningsförbudet ter sig så abderitiskt. Det är — som här sades — motiverat med att man önskade göra en malminventering. Man ville prioritera staten att göra inmutningarna i Norrbotten. Man vill också ta upp frågan om koncessioner, alltså ett nytt system för att ordna det rättsliga förhållandet och kunna exploatera naturtillgångarna. Vi kan i dag konstatera att vi har koncessionssystem när det gäller följande mineral: stenkol, olja, gas, alunskiffer och uran. Men vi kan samtidigt konstatera att på de områdena har vi ingen industri, i varje fall ingen värd att tala om. I den mån vi kan tänkas få ut någonting inom dessa områden i norra Sve rige så är det i första hand på sulfitmalmens område. Det har vi i alla fall bevis på. Dess bättre har man i fjällkedjan hittat en förekomst i Stekenjokk. Den som har utfört undersökningsarbetet och därmed bidragit till att få fram bevis för dessa förekomster är just Bolidenbolaget, som på entreprenad har utfört arbetet. Det har ju garanterat att arbetet gjorts på ett sakkunnigt och riktigt sätt. Statsrådet Wickman har antytt att LKAB skulle kopplas in på denna fråga i fortsättningen. Enligt min mening är det olämpligt. LKAB är ett företag som inte lämpar sig för att hoppa in på detta nya område. Det har sysslat med järnmalm. I detta företag tycks man tro att man är expert på förutom olja också sulfitmalmer, men de resultat som LKAB självt presterat inom sitt område är inte av det slaget att de ger en anvisning om att just LKAB skulle vara särskilt lämpat att verka på detta område. Enligt min mening är LKAB olämpligt för denna sak. Det skulle vara bättre — jag vill säga detta redan på förhand eftersom statsrådet Wickman har annonserat att en proposition skall skrivas angående utnyttjandet av Stekenjokk — att på allvar överväga en Överenskommelse med Boliden på detta område, så att man får en sakkunnig behandling av Stekenjokk. Det som sägs i motionerna är utomordentligt viktigt. Motionärerna önskar att inmutningsförbudet skall hävas från den 1 juli i år. Utskottet säger till detta att det skall vara mycket starka skäl för att man skulle häva inmutningsförbudet i förtid. Enligt mitt förmenande borde man aldrig ha infört inmutningsförbudet. Men nu har å andra sidan — vilket ju herr Ebbe Ohlsson redan anfört — gruvrättskommittén lovat att före den 1 juli 1969 — den dag som motionärerna hade önskat att inmutningsförbudet skulle upphävas — framlägga sitt betänkande. Eftersom det är så kort tid tills detta förslag kommer, anser jag liksom herr Ohlsson att vi bör kunna vänta den tiden. Jag avstår därför från att yrka bifall till motionerna, vilket jag eljest inte skulle tveka att göra, eftersom jag har den mycket bestämda meningen att svensk gruvpolitik är i bakvatten.

Herr talman! Även i år har jag tillsammans med ett antal ledamöter i båda kamrarna i en motion tagit upp frågan om bilhandeln och bilreparationerna. Behandlingen av denna motion är redovisad i allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 38. Men även om motionen i år blev fyrpartimotion, har den inte fått någon välvillig behandling av utskottet. Däremot finns det många bland allmänheten som anser att det bör vara en bättre kontroll över bilhandeln och bilverkstäderna, och den uppfattningen återspeglas i de remissvar som redovisats i utlåtandet. Som vi har sagt i vår motion, är det svårt att acceptera att samhället på denna punkt ställer sig avvisande. Den enskilde medborgaren får vidkännas förluster. En bil som sålts av en ansvarslös och samvetslös försäljare kan liksom en dåligt utförd bilreparation lätt vara eller utvecklas till en betydande risk ur trafiksäkerhetssynpunkt. Men utskottet anser, vad jag kan förstå, att den enskilde personen bör ta förlusten och att samhället bör ta riskerna ur trafiksäkerhetssynpunkt. Det gäller här inte bara trafiksäkerheten, utan det gäller även att hålla borta skumma och ansvarslösa individer från bilmarknaden. Ingen kan begära att den enskilde bilköparen skall vara sakkunnig när det gäller värdet på en begagnad bil, ty bilen är ett så svårbedömt instrument att den riktigt inbjuder mindre ansvarskännande försäljare till skumraskaffärer. Visst är de allra flesta företagen i bilbranschen hedervärda, rejäla och bra företag, men det finns även motsatsen — avarter som inte har något existensberättigande, utan som enligt min mening antingen måste tillämpa andra principer vid sina affärer eller också försvinna. Här kan framhållas, att de hörda remissinstanserna har en genomgående positiv inställning till förslaget om utredning, men utskottet avstyrker ändå med litet fromma önskningar. Ingen remissinstans har sagt — och jag tror inte heller att någon här kommer att påstå det — att allting är så bra och välordnat att det inte behövs en annan och bättre ordning när det gäller försäljning av begagnade bilar och vissa bilverkstäders arbeten. Jag vill nog ifrågasätta, om inte utskottet medvetet eller omedvetet har missförstått en del av remissyttrandena. Kommerskollegium uttalar, sedan man har hört handelskamrarna i Stockholm, Göteborg och Skåne, att vad som upptas i motionerna är sådant som ligger inom trafiksäkerhetsverkets arbetsområde. Hit hör bl.a., säger kommerskollegium, den tekniska kontroll som sker från trafiksäkerhetssynpunkt av bilar och bilreparationer. Kollegiet har tydligen mycket stora förhoppningar om vad trafiksäkerhetsverket kan och skall uträtta för den enskilde bilisten och samhället. Nog måste det betecknas som ett önsketänkande och en verklighetsfrämmande förhoppning, när kommerskollegium väntar sig att trafiksäkerhetsverket skall klara av de uppgifter som åsyftas i motionerna.

För modligen har kommerskollegium inte känt till detta förhållande, och nu blev dess yttrande, anser jag, ett slag i tomma luften och inte mer. Med all respekt för statliga ämbetsverk och kontrollorgan anser jag — mot bakgrunden av det stora antal bilar vi har och det stora antal affärer som görs med begagnade bilar, minst 400 000 varje år — att det är en alltför stor uppgift för ett statligt verk att svara för den kontroll som här är så angelägen. Kontrollen måste bygga på den grunden att alla som arbetar inom vad som kallas motorbranschen känner ansvar inför sin uppgift. Utan att vara lika optimistisk om framtidsutsikterna som kommerskollegium anser jag att möjlighet finns att med lagens hjälp skapa en sådan ansvarskänsla. Några ord också om vad handelskamrarna i Stockholm, Göteborg och Skåne har sagt. Deras ytiranden går i samma riktning. Handelskammaren i Skåne har en mycket välvillig inställning till motionerna, och när handelskammaren i Göteborg framhåller att man inte kan fordra någon auktorisation av den som utför enklare bilreparationer så är detta en uppfattning som jag finner vara riktig. Många småsaker kan klaras på t.ex. en bensinstation — byte av lampa, reparation av vindrutetorkare osv. — och sådant ligger utanför vad jag här åsyftar. Bilägaren skall också helt naturligt själv ha full rätt att reparera sin egen bil. Handelskamrarna redovisar att det vidtagits en del åtgärder under senare år för att motverka försäljning av från trafiksäkerhetssynpunkt = undermåliga bilar och felaktigt utförda reparationer. Här erinras om den obligatoriska kontrollbesiktningen och rätten till inspektion av begagnade fordon som utbjudes till försäljning, men det talas inte om hur många bilar som kontrolleras hos försäljarna eller huruvida kontrollen verkligen sker hos dem som behöver kontrolleras. Hos bilförsäljare av den typen att de inte ens har en egen uppställningsplats för bilarna utan använder de allmänna parkeringsplatserna är kontrollen kanske inte så lätt att utöva. Det talas inte heller om vad som uträttas för att den enskilde bilköparen inte skall bli lurad när han köper en begagnad bil. När det gäller skojarbetionade bilförsäljare är både polisen och bilprovningen nära nog vanmäktiga.

Reklamationsnämnden har haft tillfälle att under sitt första verksamhetsår »lukta» litet på bilaffärerna och bilreparationerna och har efter detta år uppfattningen att det är svårt att komma till rätta med den nuvarande ordningen. Man erkänner att här finns avarter som inte borde förekomma. Av den orsaken tillstyrker reklamationsnämnden helhjärtat utredning i motionens syfte. När nu såväl kommerskollegium som de hörda handelskamrarna inte är tveksamma om behovet av en bättre organiserad tillsyn över bilförsäljningen och bilreparationerna och när dessa instanser, som man hoppas skall kunna svara för tillsynen och kontrollen, tillstyrker utredning, kan jag inte dela utskottets uppfattning att dessa yttranden avstyrker vårt utredningsförslag. Jag måste tolka dessa uttalanden som ett stöd och ett bifall till syftemålet med vår motion. Även statens prisoch kartellnämnd har avgivit ett intressant yttrande. Också den hoppas att vad som skall uträttas kan skötas av AB Svensk bil provning, reklamationsnämnden och trafiksäkerhetsverket. även det yttrandet hänger i tomma luften, då två av dessa instanser — som är verkligt sakkunniga på området — redan har tillstyrkt utredning och den tredje, AB Svensk bilprovning, inte har haft tillfälle att avge något yttrande. Prisoch kartellnämnden vill inte ha en ordning som skulle medföra inskränkningar i näringsfriheten. Det finns så många bilmärken, och det måste finnas ett så stort antal bilverkstäder att någon risk för en konkurrenshämmande monopolbildning enligt min uppfattning inte föreligger. I den mån avarterna skyddas inom bilbranschen uppstår ekonomiska konsekvenser. En begagnad bil med många fel och brister, som köparen alltför sent upptäcker, blir alltid för dyr och en dåligt utförd reparation blir också alltid för dyr. Statens prisoch kartellnämnd slutar med att tillstyrka en förutsättningslös utredning, och det finns inget att erinra mot detta förslag. Låt gärna utredningen vara förutsättningslös, bara målsättningen i vårt förslag blir uppnådd. Utöver de remissinstanser som redan berörts har även statens konsumentråd och, som jag redan har sagt, reklamationsnämnden, trafiksäkerhetsverket och Motorbranschens riksförbund helt och fullt tillstyrkt utredning. Jag kommer, herr talman, fram till att det bland remissinstanserna inte råder något motstånd mot den målsättning som vi motionärer har. Utskottet har ett mycket svagt underlag för sitt avslagsyrkande efter alla välvilliga yttranden från remissinstanserna. Motståndet i den här frågan finns hos allmänna beredningsutskottet, något som jag anser beklagligt. Det är ur min synpunkt att beklaga att inte enskilda medborgare skall få det stöd de behöver, så att de inte utsätts för ekonomiska äventyr, och att det inte finns ett in tresse att slå vakt om en bättre trafiksäkerhet. Jag har för någon vecka sedan sagt att jag har som princip att inte yrka bifall till en enhälligt avstyrkt motion, men i detta fall tycker jag att det föreligger sådana förhållanden att jag inte kan underlåta att göra det. Jag yrkar, herr talman, bifall till motion I: 303.

Herr talman! Nej, herr Sveningsson, allmänna beredningsutskottet är inte motståndare till de tankegångar som framförs i den motion vi behandlar här i dag. Frågan var uppe vid 1968 års riksdag, och de yrkanden som då fram ställdes i motionen — de var av ungefär samma innebörd som de yrkanden som i dag föreligger — avvisades av riksdagen. Med hänsyn till det ställningstagande som riksdagen då gjorde var det uteslutet att allmänna beredningsutskottet i år skulle inta någon annan ståndpunkt. Det är mycket vittgående krav som förs fram i motionen, nämligen krav på auktorisation av bilhandeln och bilreparationerna. Remissvaren kan ju läsas på många olika sätt. När Motorbranschens riksförbund har tillstyrkt en utredning kan man ana sig till att bakom detta tillstyrkande ligger tanken att man skulle få en viss monopolställning och en skyddad ställning i näringslivet. Vi har ju näringsfrihet här i landet, och jag tror inte att Sveriges riksdag i dag är beredd att göra så vittomfattande ingrepp i näringsfriheten som motionskravet skulle innebära. I trafiksäkerhetsverkets yttrande kan man finna en viss förståelse för motionärernas synpunkter, men bakgrunden är ju den att trafiksäkerhetsverket i olika sammanhang har framfört önskemål om ökade resurser för sin verksamhet. Så länge riksdagen inte helt har kunnat tillgodose trafiksäkerhetsverkets önskemål är det kanske natur ligt att man från verkets sida bäddar för ökade anslag genom att peka på de brister som råder på detta område. Herr Sveningsson läste upp yttrandena från de olika handelskamrarna på ett sådant sätt att jag nästan hajade till och trodde att han menade att samtliga dessa organ också hade tillstyrkt en utredning. Så är ju ingalunda fallet. Såväl Stockholms handelskammare som handelskammaren i Göteborg och Skånes handelskammare avvisar utredningskravet. Allmänna beredningsutskottet anser nog ändå att trafiksäkerhetsverket är det organ som bäst bör kunna följa dessa frågor. Dessutom pågår ett utredningsarbete genom konsumentutredningen. Sedan riksdagen behandlade detta ärende i fjol har den år 1967 tillkallade konsumentutredningen fått tillläggsdirektiv i september 1968 av innebörd att utredningen skall framlägga förslag om en bättre information till allmänheten, således en vidgad konsumentupplysningsverksamhet. Om man studerar trafiksäkerhetsverkets arbetsprogram för tiden den 1 januari 1969—30 juni 1970 finner man att verket punkt för punkt har tagit upp många av de frågor som berörs i motionen. Jag vill bara visa på ett ställe där verket talar om kontrollen av handeln med begagnade bilar. Trafiksäkerhetsverket säger på den punkten i sitt program följande: »En kraftig intensifiering av kontrollen av handeln med begagnade bilar är angelägen. Verket överväger att inom varje distrikt avdela särskild personal som skall kunna ägna sig helt åt detta arbete.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

Herr talman! Herr Hedlund har här uttalat att allmänna beredningsutskottet förra året yrkade avslag på motionen som hade samma syfte som den nu väckta motionen, även om utformningen var ganska annorlunda, och riksdagen följde utskottets förslag. Jag skulle vilja fråga herr Hedlund: Hur skulle riksdagen arbeta om inte utskotten någon gång ändrade sig? Hur ofta är det inte som utskottet har yrkat avslag, riksdagen beslutat om avslag, men det sedan framlagts ett annat förslag och en ändring kommit till stånd. Om utskotten och riksdagen aldrig skulle ändra mening i en fråga kan inte jag räkna ut hur riksdagen skulle kunna arbeta. Här talas om att handelskamrarna och kommerskollegium har avstyrkt denna motion. Detta kan vi naturligtvis hålla på och diskutera hur länge som helst. När de instanser som dessa handelskammare och kommerskollegium hoppas skall klara av denna sak enhälligt tillstyrker utredning, anser jag att mitt uttalande är riktigt, att deras yttranden hänger i luften. Det föreligger alltså i detta fall mycket starka uttalanden från remissinstanser. Jag skulle tro att det är svårt att hitta något fall där remissinstanserna är så eniga i sina uttalanden som härvidlag, och utskottet ändå kommer fram till ett avslagsyrkande. Man skulle här kunna fråga: Varför remitterar allmänna beredningsutskottet motioner till ett antal remissinstanser när utskottet inte tar någon hänsyn till vad remissinstanserna uttalar och föreslår? Det går under inga förhållanden att komma ifrån att majoriteten av de hörda remissinstanserna i varje fall tillstyrker utredning. Även om man har mycket stora förhoppningar på trafiksäkerhetsverket har verket i sitt yttrande inte sagt att man skall klara av denna uppgift. Nej, trafiksäkerhetsverket tillstyrker utredning — och gjorde det redan förra året. Det är inte så vanligt att statliga verk och institutioner lämnar ifrån sig uppgifter som de tycker att de själva kan sköta, men så har skett i detta fall enligt herr Hedlunds uttalande. Förra året hoppades man att den nya reklamationsnämnden skulle klara av det hela. I år tillstyrker också reklamationsnämnden utredning. Man hade förra året mycket stora förhoppningar på reklamationsnämnden, och med anledning därav skulle jag vilja citera några uttalanden som gjorts i pressen på senaste tiden. Så sent som i går kunde om reklamationsnämnden och dessa frågor om bilar läsas följande i en tidning: »Inom ramen för den speciella avdelningen för motorbranschfrågor har 36 ärenden behandlats under det första verksamhetsåret, medan totalt 202 ärenden inkommit till nämnden. Eftersläpningen är tyvärr stor och det återstår ju fortfarande att praktiskt lösa frågan om eventuella ersättningar. Där är problemet med den sorts bilförsäljare ”som har kontoret på fickan aktuellare än någonsin. Det hjälper inte, om det sänds kravbrev eller andra besked till dessa ”firmor”. Försändelserna återkommer oöppnade med uppgiften att adressaten är okänd, har flyttat eller liknande.

Det skildrar en man som köpte en bil och fick extra kostnader, som han inte hade beräknat, på betydligt över 2000 kronor. Han vände sig till reklamationsnämnden och fick beskedet att man inte kunde ta upp frågan på sex månader. Det visar hur svårt det är för en statlig institution att klara av denna uppgift. Jag har ytterligare ett klipp, som jag också kunde citera en del ur. Men jag skall inte läsa det direkt. Det avser en person som köpte en tre år gammal bil för 22 009 kronor. Han fick av försäljaren uppgiften att den hade gått 7 000 mil. I verkligheten hade den gått 17 000 mil — det fick försäljaren senare erkänna. Köparen fick bilen opartiskt värderad till 10 000 kronor. Han gjorde således en förlust på bilaffären på 12000 kronor och kanske ännu mer. I alla instanser försökte han få rättelse på denna affär men misslyckades. Det kan väl inte vara sådana saker som allmänna beredningsutskottet vill slå vakt omkring. Man skulle här kunna plocka fram många exempel på att personer har fått sin ekonomi fullständigt förstörd genom att de kommit i händerna på skumma och ansvarslösa försäljare och bilverkstäder. Det går bra att i år ha förhoppningar på trafiksäkerhetsverket och på konsumentutredningen. Men utan att på något sätt kritisera dessa instanser är jag säker på att man inte kommer fram till någon lösning på den vägen. Man vill inte diskutera saken, och därför talar utskottet bara om dessa instanser. Jag befarar att det kommer att hända lika litet under det kommande året som det har hänt under det senaste året efter de uttalanden som man gjorde då. Jag har bara den förhoppningen att allmänna beredningsutskottet skall visa litet större intresse i dessa frågor än vad det hittills har visat.

Herr talman! Jag tror säkert att det är riktigt som herr Sveningsson säger, att de flesta företag som handlar med begagnade bilar och de flesta bilverkstäder är hederliga och seriösa. Men jag instämmer också när herr Sveningsson påtalar att det finns alltför många som sysslar i moralens utmarker med dessa affärer. När man arbetar i en domstol ser man alltför många exempel på individer som säljer begagnade bilar — och i vissa fall reparerar bilar — under sådana förhållanden att ett ingripande verkligen är nödvändigt redan ur trafiksäkerhetssynpunkt. Jag tycker att allmänna beredningsutskottet har tagit litet för lätt på denna fråga. Man säger bl.a. att vissa i motionerna upptagna frågor bör kunna utredas inom trafiksäkerhetsverket, och det kan ju vara ett skäl för att inte tillstyrka en utredning. Men på s. 4 i utlåtandet talar man om att trafiksäkerhetsverket förra året i yttrande över liknande motioner framhöll att en sådan här fråga om fördelningen av ansvar för bristfälligheter aldrig torde ha blivit allsidigt utredd och inte heller kunde fastställas utan ingående undersökning. Verket tillstyrkte därför en viss utredning. Trafiksäkerhetsverket redovisar nu samma inställning och tillstyrker således den föreslagna utredningen. Mot bakgrunden av det yttrandet frågar jag mig hur utskottet kan förutsätta att verket skall gå i land med denna undersökning, som verket enligt vad det självt säger inte kan klara av. Enligt min bedömning borde utskottet ha föreslagit riksdagen att i skrivelse till Kungl. Maj:t hemställa om en utredning i lämpliga former, antingen genom konsumentutredningen eller genom att Kungl. Maj:t helt enkelt ålade trafiksäkerhetsverket att göra utredningen och då ställde resurser till dess förfogande, eller i annan lämplig form. Man kunde åtminstone ha skrivit något sådant och givit Kungl. Maj:t detta till känna. En rad dödsfall och personskador av betydande omfattning har säkerligen förorsakats av att bristfälliga bilar säljs. Frågan är så angelägen, tycker jag, att utskottet hade kunnat kosta på sig ett förslag till utredning. Av den anledningen, herr talman, är jag beredd att biträda herr Sveningssons yrkande. Jag instämmer alltså i hans yrkande om bifall till motionerna.

Herr talman! Den principiella skiljelinjen i denna fråga går ju mellan tvångsåtgärder och upplysningsverksamhet. Allmänna beredningsutskottet har inte velat förorda tvångsåtgärder utan litar till att man med en ökad konsumentupplysning skall komma till rätta med en stor del av dessa problem. Så blåögd får man väl ändå inte vara när man går och köper en bil att man helt litar på de uppgifter som lämnas. Det hade väl, herr Sveningsson, varit möjligt för den av honom nämnde bilköparen att få en objektiv värdering utförd innan han köpte bilen i stället för efteråt. Jag tror att en ökad konsumentupplysning i den riktningen har en lika god effekt som lagstiftningsåtgärder av så restriktiv natur som man här vill förorda. Med anledning av herr Ernulfs uttalande om trafiksäkerhetsverkets instämmande i motionerna vill jag upprepa vad jag sade till herr Sveningsson. Trafiksäkerhetsverket önskar ökade resurser, och det är bakgrunden till dess yttrande till utskottet. Nu har emellertid allmänna beredningsutskottet inte någon möjlighet att ta hänsyn till dessa önskemål från trafiksäkerhetsverket, utan de har i annan ordning behandlats vid årets riksdag i statsutskottet och där fått en såvitt jag vet relativt god behandling. Men jag tror ändå inte att trafiksäkerhetsverkets resurser är tillräckliga för att verket helt skall klara de utredningsuppdrag som verket får under det närmaste året. Här är det ju en fråga om prioritering av resurserna, och en sådan ankommer inte på allmänna beredningsutskottet. Det är statsutskottet som i så fall får vara litet mera generöst mot trafiksäkerhetsverket. När vi har skapat en statlig institution för att följa just denna bransch bör institutionen naturligtvis få de resurser som är nödvändiga för att göra de utredningar som krävs. Dessutom har vi då konsumentupplysningsutredningens arbete som vi förväntar oss ett gott resultat av.

Herr talman! Utskottets talesman, herr Hedlund, hävdar nu den uppfattningen att det är bättre med upplysning än med tvångsåtgärder, Den uppfattningen kan man dela, men jag tror inte på något sätt att det räcker med upplysning här. Tidningspressen försöker upplysa så gott den kan, men det räcker inte till. Man brukar för övrigt inte vara så rädd att gripa till en lagstiftning vid andra tillfällen som man är i det här fallet. Vidare frågar herr Hedlund beträffande den diskuterade bilaffären varför ingen objektiv bedömning skedde innan affären avslutades. I mitt första anförande sade jag att bilarna är mycket svårbedömda. Man kan inte begära att alla bilägare i landet vid sina bilaffärer skall vara tillräckligt sakkunniga för att rätt kunna förstå bilens egentliga värde. Bilarna är alltså som jag sade så svårbedömda att denna marknad inbjuder mindre ansvarskännande individer till affärsverksamhet. Herr Hedlund lär väl inte heller mena att en spekulant på en begagnad bil skall ta med sig sakkunniga personer för att få bilen undersökt då han inte litar på sitt eget omdöme. Var finns den sakkunskapen att få i sådana fall? Jag tror inte detta är en framkomlig väg, och jag tror inte heller att trafiksäkerhetsverket skulle ägna sådana tankegångar någon större uppmärksamhet. Situationen är tyvärr sådan beträffande dessa bilaffärer att många bilköpare känner en viss dragning till försäljare som sköter sina affärer under enklare former och som varken innehar försäljningslokaler eller dyrbar personal. Dessa köpare tror — fast de i regel blir lurade — att de kan köpa sin bil billigare på detta sätt. Herr Hedlund försökte sedan i sitt resonemang glida över till statsutskottets beslut att ge trafiksäkerhetsverket ett ökat anslag. Nu behandlar vi dock allmänna beredningsutskottets utlåtande. Men om jag skall säga ett par ord om statsutskottets ställningstagande så är det min uppfattning att det ökade anslag som trafiksäkerhetsverket nu får inte kommer att användas till att åstadkomma en lösning av den här frågan. Något sådant har trafiksäkerhetsverket i varje fall inte sagt i sitt yttrande. Jag finner alltså inte att det blir som herr Hedlund sagt.
Herr talman! Visst vore det bra om man kunde våga ansluta sig till herr Hedlunds upplysningslinje i stället för till tanken att införa tvångsåtgärder. Det är alltid bättre om ett mål kan uppnås genom upplysning än genom tvång och lagstiftning. Men nu har det gått så många år och inträffat så många olyckor att det är angeläget att erforderliga åtgärder snarast vidtas. En konsumentupplysning kan ju bara bli en åtgärd på lång sikt. Dessutom är det mycket svårt för en bilköpare att själv undersöka en bil och hitta eventuella fel. Herr Hedlund kommenterade sedan utskottets yttrande att den här frågan bör kunna utredas inom trafiksäkerhetsverket. Men, tillade herr Hedlund, detta förutsätter att verket får resurser, och man har inte fått så mycket man önskat. Det skulle — som jag nämnde i mitt första anförande — vara en lämplig åtgärd för trafiksäkerhetsverket att utreda detta. Men skulle inte utskottet ha kunnat tillägga att om verkets resurser inte räcker till för en undersökning av denna angelägna fråga är det önskvärt att Kungl. Maj:t på annat sätt föranstaltar om en utredning? Om utskottet skrivit på detta sätt hade jag med gott samvete kunnat rösta för dess utlåtande. Nu föreställer jag mig att det i herr Sveningssons yrkande om bifall till motionens krav på en utredning mycket väl kan inrymmas ett uppdrag från Kungl. Maj:t till trafiksäkerhetsverket om en sådan utredning, under förutsättning att resurser ställs till förfogande. Denna utredning kan också verkställas inom departementet, men det är inte nödvändigt att tillsätta en stor parlamentarisk utredning. Jag tycker att utskottet på något sätt klart borde sagt ifrån att detta är en utredning som det är angeläget att få till stånd. Eftersom jag inte anser att detta har gjorts på ett tillräckligt bestämt sätt vidhåller jag min ståndpunkt och röstar alltså för bifall till herr Sveningssons yrkande.

Herr talman! Det handlar om ett utskott som inte vill, inte vill vara med om att söka komma till rätta med den mångskiftande problematiken kring Stockholms skärgård.

Poängen i motionerna är just detta att man vill skapa förutsättningar för en samordnad skärgårdspolitik, och den poängen har utskottet missat. I decennier har man på olika nivåer utrett problemen, utan att någon enhetlig samordnande lösning kommit till stånd.

Här kommer byggnadslagstiftningen i blickfånget, här aktualiseras ersättningsfrågor och frågor om förbud mot nyttjande av enskild mark för att bara nämna några exempel. Visst finns i princip liknande problem i alla större skärgårdsområden, även om de har blivit tillspetsade särskilt i Stockholms skärgård.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

Herr talman! Jag skall be att få säga några ord i anslutning till herr Blomquists anförande och hans enligt min mening så riktiga påpekande att utskottet verkligen har missat en poäng. Vårt lands samtliga skärgårdar är en utomordentlig tillgång för rekreation med få motsvarigheter i världen, men de är också områden med en bofast befolkning. Man kan säga att skärgårdarna, särskilt Stockholms, under tre månader om året är bebodda av en mycket stor mängd stadsbor och under tolv månader om året av en relativt liten bofast befolkning. Stockholms skärgård, skulle man nästan kunna säga, är Överbefolkad sommartid men underbefolkad vintertid. I dessa dagar talas det ju så mycket om glesbygdens problem. Man kan väl säga att i fråga om Stockholms skärgård upplevs glesbygdsproblemen på ett från landet i övrigt i någon mån avvikande sätt. Man kan nämligen säga att vårt glesbygdsproblem är geografiskt betingat när det gäller landet, men när det gäller Stockholms skärgård i synnerhet är det säsongmässigt betonat. Det är här inte fråga om enbart ett glesbygdsproblem. Man kan säga att det är ett glesbygdsproblem på vintrarna, men det är också ett tätortsproblem på somrarna. Det är just på denna punkt som utskottet enligt min mening har missat poängen. I motionerna anförs det att skärgårdarna skall tillgodose önskemål från stadsbor under en begränsad tid av året för sommarvistelse, för friluftsfolk året runt och för den bofasta befolkningen. Intressena måste under sådana förhållanden, och det är mycket rimligt, bli olika. Tätortsproblematiken visar sig däruti att man har vidtagit särskilda åtgärder i syfte att begränsa den bofasta befolkningens fria disposition över marken och i viss mån också över de omgivande vattnen. Vi har närmast strandlagens och naturvårdens konsekvenser att peka på. Som det framhålls i motionerna kommer inlösen av mark, som undandrages den bofasta befolkningens fria disposition, inte till stånd på ett tillfredsställande sätt. Vi har vidare vattenföroreningen och renhållningen, och där har vi det svåra problemet med oljeskador, som indirekt sammanhänger med tätortsbefolkningens krav i olika hänseenden. Jag vill i det sammanhanget peka på en nyligen timad händelse, som är utomordentligt sorglig, då inte mindre än 220 oljeskadade svanar blivit bortskjutna. Man kan med skäl fråga sig om det verkligen finns några svanfamiljer kvar i Stockholms skärgårdars vatten. Svanfamiljer gungande på vattnet är en sällsynt tjusig syn. Det är tragiskt att sådana saker skall behöva hända. Det här är som sagt tätortsproblemen utflyttade på skärgårdsområdena. Glesbygdsproblemen som skärgårdsbefolkningen har ligger på det som är allmänt för glesbygden över huvud taget.

Det sägs också, med rätta, att detta är en fråga som gäller skärgårdarna från Seskarö i norr över Gillöga i Stockholms skärgård, Blekinge skärgårdar och till Koster i väster. Överallt har vi dessa problem som sammanhänger med tätortsintressena och den bofasta befolkningens rimliga krav på att bli tillgodosedd i sina levnadsförhållanden. Med detta, herr talman, vill jag understryka det yrkande som framförs i reservationen och hoppas att detta skall vinna en anslutning som går utöver den som vårt parti har lyckats åstadkomma i utskottet.

Herr talman! I det motionspar som behandlas i allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 39 hemställs om en utredning av det innehåll som de båda föregående talarna här har redogjort för. Jag skall därför inte belasta kammarens protokoll med att redogöra för vad man yrkar — det har ju sagts här tidigare. Utskottet har självklart under behandlingen av detta ärende inhämtat yttranden från naturvårdsverket, länsstyrelsen i Stockholms län, Svenska kommunförbundet m.fl. Samtliga de instanser som jag här nämnt har mycket starkt ifrågasatt behovet av ytterligare utredningar och hänvisat till den mängd utredningar som redan pågår på detta område. Mot denna bakgrund har utskottet inte ansett sig kunna föreslå riksdagen att bifalla de i motionerna framförda yrkandena. De båda föregående talarna säger att allmänna beredningsutskottet har missat poängen i motionerna när det gäller detta ärende. Det är möjligt att vi kanske alltför litet berört den bakgrund till motionerna som ändå framskymtar både i motionerna, reservationen och i de båda anföranden som här hållits. Man talar om de tre motsatta intressena som det är så svårt att tillgodose. Det gäller att ta hänsyn till den bofasta skärgårdsbefolkningen, det gäller att ta hänsyn till den under sex—åtta månader av året där bosatta fritidsbefolkningen som kommer från tätorterna, och det gäller slutligen att ta hänsyn till den tredje kategorin, nämligen de ambulerande fritidsintresserade turisterna. Poängen i motionen och reservationen kan inte vara annat än att man vill slå vakt om de enskildas intressen. Man vill slå vakt om markägarnas intressen i Stockholms skärgård av en alltför hård exploatering, och man vänder sig emot en exploatering som är styrd av den nuvarande byggnadslagstiftningen. Man vill där ute inte acceptera att om det ordnas ett små stugeområde med fritidshus, måste man enligt nuvarande byggnadslagstiftning också avsätta viss mark för strövområden, allmänna samlingsplatser, badplatser och liknande områden för fritidsaktiviteter. Moderata samlingspartiet går in för en linje som innebär att man skall överföra kostnaderna för dessa områden som ställs till allmänhetens förfogande till samhället. Man vill att samhället skall lösa in dessa markområden, såvitt jag förstår, för samma höga priser som man har bundit sig för vid exploateringen av dessa tomter där de människor bor som skall utnyttja marken som fritidsoch strövområden. Man menar alltså att den enskilde markägaren skall få ta det pris han vill för tomtmarken och spekulera, under det att andra kostnader i samband med exploateringen av dessa områden skall betalas av samhället. Det talas också här om strandlagen, och det är rätt intressant när herr Åkerlund tar upp detta resonemang. Det sägs att man skall bevaka de enskilda intressenas ekonomiska betydelse. Enligt strandlagen får inte de områden som ligger närmast vattnet bebyggas — jag minns inte avståndet, men det saknar betydelse i detta sammanhang. Menar då motionärerna och reservanterna att samhället skulle bli skyldigt att svara för de ekonomiska konsekvenserna av detta och att samhället skulle lösa in den mark vid alla stränder här i landet som är skyddad av den nuvarande lagstiftningen? Jag kan inte finna annat än att poängen i motionen, som både herr Åkerlund och herr Blomquist efterlyser, just är de ekonomiska konsekvenser som den nuvarande byggnadslagstiftningen medför, eftersom det sägs i motionen att man vill ha en ändring av byggnadslagstiftningen och de lagar som reglerar exploateringen av marken i Stockholms skärgård. Det må förlåtas mig om jag har missuppfattat motionerna, men så har tydligen ändå varit fallet. Det belystes kanske något ytterligare i det anförande som hölls här. Utskottsmajoriteten har avvisat dessa tankegångar i motionerna. Vi har inte berört dem så mycket utan sett mera på utredningskravet. Men efter vad som har sagts här fanns det kanske anledning att markera att det låg sådana här tankegångar bakom motionerna. En minoritet inom utskottet är emellertid av annan mening och anser att motionärernas yrkanden skall bifallas. Samtliga remissinstanser har avstyrkt motionerna och hänvisat till att utvecklingen i skärgårdsområdet inte är speciell. De glesbygdsproblem som finns där är likartade för många områden i vårt land och är föremål för uppmärksamhet i andra sammanhang. De problem som sammanhänger med exploateringsfrågorna är också relevanta för en mängd andra områden i Sverige.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

Herr talman! Visst skall vi förlåta herr Hedlund även när han sticker fram bockfoten och säger att vi reservanter är ute för att slå vakt om enskilda intressen. Han håller ett litet rart tal i gammal känd stil. Det förlåter jag, var så god! Jag förlåter honom också att han tydligen har missförstått motionerna. Och nu skall jag be att få undervisa herr Hedlund ett slag: Läs remissvaren, så förstår herr Hedlund att han helt är ute på villovägar. Inte minst i remisssvaret från länsstyrelsen i Stockholms län redovisas klart och tydligt hela problematiken, som ju i allra högsta grad motiverar en utredning. Jag trodde att vi var ense om att denna problematik måste lösas. Men lägger man upp frågan som herr Hedlund gjorde då förstår jag att det kommer att dröja. Man får nog inte göra det så lätt för sig herr Hedlund och här kommer jag in på den huvudanklagelse mot utskottet som jag hade och som jag vidhåller, nämligen för bristande vilja. Man har inte velat vara med om att försöka skapa det samlade grepp om problematiken som vi innerst inne — det vet jag, herr Hedlund — är ense om är nödvändigt. Herr Hedlund har i dag sannerligen inte visat någon bättre vilja än utskottet i stort. Den uppfattningen är så mycket starkare hos mig som vi ju har sett exempel på viljeyttringar hos utskottet. Vi har ett mycket aktuellt exempel, nämligen Vindelälvsfrågan. Utskottet kan om det vill, herr Hedlund!

Herr talman! Nej, herr Blomquist, det är ingen uppfinning av mig, detta om de ekonomiska intressena.

Det är alltså fråga om pengar och vem som skall betala exploateringen av Stockholms skärgård.

Herr talman! Herr Hedlund har talat som företrädare för utskottet, som socialdemokrat och kanske i någon mån som en man från Sala. Jag tror inte att herr Hedlund saknar känsla för naturupplevelser, men han kanske inte förstår att uppskatta Stockholms skärgård till dess fulla värde. Denna arkipelag av skogklädda öar har få motsvarigheter, och den är av ovärderlig betydelse för Stockholms invånare. Under mer än 100 år har de vita Waxholmsbåtarna fört storstadens jäktade befolkning ut från staden. Stressade fäder har kunnat koppla av några timmar under intagande av ångbåtsbiff och andra kulinariska läckerheter för att betydligt mindre argsinta så småningom tas emot av den väntande familjen. Hur mycket nyttigare än att svartsjukt bevaka sin plats i en bilkö för att sedan störta fram med gasen i botten och adrenaliet i topp! Alla de vita skärgårdsbåtarna, som ett tag höll på att försvinna och bli museiföremål, glider nu åter ut från Strömmen mot glittrande fjärdar. I detta tycker jag mig ha en liten del efter en motion för ett par år sedan i Stockholms stadsfullmäktige. Självklart är skärgården inte i första hand ett fritidsområde för huvudstadens invånare. Där finns också en bofast befolkning, förevigad bl.a. i litteraturen — av Strindberg, Albert Eng ström, Gustaf Hellström m.fl. Strindbergshuset vid Karlaplan har jämnats med marken, men madame Flods ättlingar lever fortfarande på Kymmendö. Men lyriska lovsånger till hembygden, i synnerhet om den råkar vara Stockholm och dess omnejd, har väl föga utsikt att väcka ledamöternas intresse. En utredning däremot är ett välkänt begrepp som vi dagligen rör oss med. Det redovisas i detta ärende en rad av utredningar på olika områden, men just dessa utredningar borde ju kunna utgöra ett utmärkt underlag för det stora samlande grepp som behövs. Regionala undersökningar och utredningar på olika ämnesområden är inte nog. De föregående talarna har berört olika problem på en mängd områden som pockar på en lösning. Det gäller sysselsättning och kommunikationer, förebyggande av oljeskador, skyldigheten att bevara ett rent vatten, som ger ätbar fisk och badmöjligheter. Jag måste tyvärr konstatera att min värderade bänkkamrat här i kammaren — som inte är närvarande i kammaren just nu — tyvärr var den som började att tippa rötslam i Östersjön. Han har visserligen försökt bevisa ofarligheten i detta genom att senare borsta tänderna i samma vatten. Han lever och voterar ju fortfarande. Men är det bevis nog? Till övriga frågor som bör uppmärksammas hör kanske också den att ge byggnadsnämnderna ökade möjligheter när det gäller att övervaka byggandet av fritidshus och inte minst att övervaka färgsättningen, vilket kan tyckas vara en obetydlig fråga, men jag tror inte att den är det. Den citrongula färg som nu blivit så modern när det gäller fritidshus står väldigt illa mot rödbruna tallstammar och slipade gråstenshällar. Det må vara sant att det finns andra områden än Stockholms skärgård med liknande problem, men det finns inte likadana områden med samma problem. Det här är inte ett glesbygdsproblem som andra.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

Herr talman! Fru Diesen tillhör dem som ensidigt anser att detta är ett problem speciellt för Stockholms skärgård. De intressekonflikter som nämns i motionerna är mer eller mindre starkt utpräglade litet överallt i landet. Hur ser det ut t.ex. i våra fjällområden under påskferierna? Hur ser det ut efter vägen mellan Sälens by och Hösgfjällshotellet och vidare mot Rörbäcksnäs under påskdagarna? Hur upplever befolkningen den invasion av turister som då väller in över Sälenfjället? Det är lika stora intressekonflikter man upplever där. När fru Diesen talar om det rena vattnet, om oljeskadorna och om den icke ätbara fisken är det saker som är lika angelägna för befolkningen i hela vår svenska skärgård, för hela vårt kustland. Detta är ingenting speciellt för stockholmsområdet. Till sist vill jag säga att det kanske skulle vara litet förmätet om vi nu skulle sätta oss över vad länsstyrelsen säger, vad Svenska kommunförbundet säger — som har att bevaka kommunernas intressen och att slå vakt inte minst om det kommunala planmonopolet — vad Stockholms regionplaneförbund säger i samma ärende. Utredningar är på gång i dessa frågor som vi anser bör slutföras. Vi anser inte att det behövs någon statlig, parlamentarisk eller annan utredning på detta område, säger remissinstanserna. Allmänna beredningsutskottet anser att dessa uttalanden har en sådan styrka, att ett bifall till motionerna inte är motiverat.

Herr talman! Jag är inte skärgårdsbo, men jag är länsbo och måste säga att det är ett ganska nymornat intresse som riksdagen nu visar för Stockholms skärgård. I landstinget och i kommunerna inom länet har under mycket lång tid intresset för skärgården varit mycket stort. Det har inte gällt bara den bofasta befolkningen, utan det har också gällt skärgården såsom ett område där människor kan tillbringa veckosluten och få sin förströelse. Jag vill bara påminna om att landstinget och Stockholms stad har ett bolag, som driver trafiken i skärgården. De har övertagit Waxholmsbolaget. Det är inte något lukrativt företag, men man vill upprätthålla trafiken för dem som bor i skärgården och för turisterna. Man har bildat en skärgårdsstiftelse, där våra landshövdingar har gjort stora insatser för att kommunerna och landstinget gemensamt skall förvärva områden som skall stå till förfogande för fritidsfolket. Stiftelsen skulle också kunna bevara vissa öar, så att de icke skulle bli exploaterade. Länsöversiktsplan 66 omfattar i princip tre områden, nämligen ytterskärgården, mellanskärgården och innerskärgården. Enligt planen skall öarna i ytterskärgården bevaras fria från bebyggelse. Kobbar och dylikt skall reserveras för djurlivet, och man skall bevara naturen i ytterskärgården. Det rörliga friluftslivet skall få hålla till i mellanskärgården. Där har Stockholms stad och län samt skärgårdsstiftelsen förvärvat områden som står till innevånarnas förfogande. Man vill bevara dessa områden för fritidsbebyggelse. Den inre skärgården är enligt planerna avsedd att vara en byggnadsreserv för permanent bebyggelse.

Det kan enligt min uppfattning icke bli fråga om gottgörelse till dem som äger kobbar och skär vilka inte bebyggs. Om man förhindrar bebyggelse så att naturen kommer att vara i sitt nuvarande skick finns det inte lagliga möjligheter att tvinga samhället förvärva marken. Men om man använder den till naturreservat, bör det ankomma på samhället att inköpa dessa områden. Det är en utveckling som pågår, och vi behöver nog inte ha bekymmer i den vägen. Kommunerna bör i framtiden kunna räkna med att via naturvårdsverket få ekonomiskt stöd för detta ändamål. Jag vill, herr talman, ha sagt detta såsom en länsbo, vilken under lång tid genom den sekundära kommunen medverkat till skärgårdens utbyggnad. tionen framförda synpunkter borde beaktas.

Herr talman! I motion 1I:247 hemställdes om utredning och förslag rörande åtgärder för främjande av turistnäringen särskilt inom Jämtlands län. Såsom motionär vill jag peka på betydelsen av turistnäringen som en basnäring inom vissa delar av länet. I motionsyrkandet framhålles vikten av att gjorda investeringar i turistanläggningarna kan utnyttjas under längre tid av året än vad nu är fallet. Ett sådant utnyttjande skulle få till resultat att vår inhemska turistnäring skulle kunna konkurrera på ett bättre sätt med motsvarande företag i utlandet genom att en längre nyttjandetid skulle kunna bidra till lägre kostnader för dem som bevistar anläggningarna, säkrare och jämnare sysselsättning för de anställda samt bättre ekonomiska villkor för näringen över huvud taget. I motionen nämns olika möjligheter att nå ett sådant mål. Dylika åtgärder skulle kunna vara att under viss tid av året bedriva eftervård och konvalescentvård för patienter från såväl Sverige som utlandet, charterverksamhet med såväl järnväg som flyg från orter både inom och utom landet, öppnande av vägar till sportfiskevatten och utnyttjande av sportfiske och jakt inom området i större utsträckning än vad som nu är fallet. Länets landsting har också beslutat att undersöka om turistanläggningarna kan utnyttjas under lågsäsong för viss sjukvård och konvalescentvård. Sådana undersökningar borde kunna kompletteras med vad i motionen framförts angående utredningar från statsmakternas sida. Länsstyrelsen i Jämtlands län framhåller i sitt remissvar att turistnäringen i Jämtlands län torde ha relativt större betydelse än i något annat län. Enligt länsstyrelsens utredningar motsvarar turistnäringens andel av skatteunderlaget i de mest utpräglade turistkommunerna upp till 50 procent av skatteunderlaget. Länsstyrelsen framhåller att med hänsyn till turistnäringens betydelse som marginalkälla i bygder med krympande försörjningsunderlag kan man dock antaga att dess ekonomiska betydelse egentligen är större än vad sådana utredningar har visat. Genom att näringen i länet normalt har två säsonger har den jämförelsevis goda förutsättningar att ge sysselsättning åt befolkningen i turistbygderna. Turistnäringen utgör för övrigt ofta den enda utvecklingsbara näringen i länets glesbygder. Dess utvecklingsmöjligheter är därför av stort intresse för den regionala och den lokala samhällsplaneringen. Länsstyrelsen har vid flera tillfällen genom olika utredningar sökt belysa bl.a. näringens sysselsättningsförhållanden och ekonomiska betydelse. På flera punkter, bl.a. i fråga om den säsongpräglade turistnäringens samband med näringslivet i övrigt, är kunskaperna emellertid ännu «<ofullständiga. Länsstyrelsen vitsordar behovet av en fortsatt utredningsverksamhet till grund för planeringen av turistnäringens vidareutveckling. Det framgår också att länsstyrelsen övervägt möjligheterna att i samråd med inrikesdepartementet utföra en vidgad utredningsverksamhet bl.a. genom samarbete mellan utredningsorgan i olika län. Sådant utredningsarbete och övervägande skulle vara värdefullt ur rikssynpunkt för att kunna klargöra vilka områden som är mest angelägna att utveckla såsom allsidiga rekreationsområden. En central bedömning av sådant slag skulle onekligen vara betydelsefull för planeringen i berörda län. Utskottet har i sitt yttrande nämnt att länsstyrelsen vitsordat behovet av fortsatta utredningar till grund för planeringen av turistnäringens vidareutveckling. Utskottet har också konstaterat att strukturomvandlingen inom jordbruk och skogsbruk i förening med relativt låg industrialiseringsgrad inom Jämtlands län kan väntas komma att ställa stora krav på arbetsmarknadspolitiska insatser i länet. Detta är ett mycket riktigt konstaterande. För oss som lever och verkar i området har detta stått klart under lång tid. Men dessa åtgärder måste vidtas omgående. Med hänsyn till utflyttningen av arbetsföra människor, det krympande befolkningsunderlaget och möjligheterna till service för såväl den bofasta befolkningen som turisterna är det livsviktigt att ord omsättes i praktiskt handlande. I annat fall kan det gamla uttryckssättet »medan gräset gror dör kon» komma att bli besannat. Utskottet framhåller att utskottet i sitt utlåtande nr 15 år 1968 i anledning av motioner om förläggande till Östersund av 1976 års olympiska vinterspel föreslagit utredning av frågan. Sådan utredning har numera också verkställts och frågan övervägs för närvarande av Kungl. Maj:t. Det är viktigt att frågan inte bara övervägs, utan att Kungl. Maj:t också kommer med förslag med anledning av denna utredning för att berörda parter skall kunna fatta avgöranden för ärendets vidare behandling i de instanser som har att bestämma om förläggningsort för dessa vinterspel. Vidare anför utskottet att motionerna bl.a. syftar till att mer långsiktigt skapa sysselsättningstillfällen inom Jämtlands län och att skapa ett konkurrenskraftigt och koncentrerat område för vinterturism. Utskottet anser detta vara angelägna uppgifter men anför i samma andetag att dessa frågor kommer att behandlas av årets riksdag i annan ordning och att en utredning i enlighet med vad i motionen anförts inte skulle vara ägnad att leda till snabbare eller effektivare åtgärder än det inom länsstyrelsen i samråd med kommunerna pågående planeringsarbetet. Trots utskottets positiva skrivning förefaller det mig förvånansvärt att utskottet inte kunnat gå med på utredningskravet, eftersom länsstyrelsen i sitt remissvar har framhållit att behovet att tillgodose de i motionen framställda utredningskraven är stort och betydelsefullt såväl för länssom riksplanering. Dessutom framhålles att länsstyrelsen i samråd med inrikesdepartementet övervägt möjligheterna för en vidgad utredningsverksamhet. Detta talar för att det framställda yrkandet om att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om skyndsam utredning och förslag rörande åtgärder för främjande av turistnäringen inom Jämtlands län är berättigat. Med stöd av vad jag anfört ber jag, herr talman, att få yrka bifall till motion I: 247.

Herr talman! I de två motioner som avgetts av herrar Pettersson och Lundberg begärs på olika sätt åtgärder för att främja turismen i Jämtlands län. Herr Pettersson uttryckte sin förvåning över att utskottet inte tillstyrkt motionerna. Vårt ställningstagande grundar sig inte på bristande intresse för turismen, utan på vår uppfattning att det vore en ganska opraktisk, för att ite säga omöjlig väg att riksdagen skul'e beställa turistutredningar länsvis. Detta kan inte vara en lämplig arbetsmetod. Om riksdagen skall ta några initiativ i dessa frågor måste de ges en mera generell räckvidd. Motionerna tar uteslutande sikte på åtgärder i och för Jämtlands län. När herr Pettersson åberopar länsstyrelsens uppfattning som stöd för sin motion måste jag fästa uppmärksamheten på att länsstyrelsen självklart förordar fortsatt utredningsarbete, dock utan den begränsning som motionären gör, dvs. att kräva en utredning enbart för Jämtlands län. Länsstyrelsen har inte velat göra en sådan begränsning utan vill lägga upp undersökningen på bredare basis, vilket också dess överläggning med inrikesdepartementet gått ut på. Vidare får man förutsätta att länsstyrelsen i samverkan med kommunerna, inte minst under det fortsatta arbetet på Länsplanering 67 — där departementet hemställt om preliminära handlingsprogram till nästa höst — kommer att beakta dessa frågor både i Jämtlands län och i alla andra län med intresse för turistnäringen. Man får också rimligen förutsätta att i den riksplanering som för närvarande utarbetas en sortering verkställs av sådana områden och regioner där man särskilt bör satsa på turismen. Av dessa skäl har utskottet ansett det olämpligt att tillstyrka motionerna. Det finns så mycket mindre anledning att nu beställa en särskild utredning för Jämtland, då den närbesläktade frågan om förläggande av 1976 års olympiska vinterspel till Östersund är föremål för överväganden av Kungl. Maj:t.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

Herr talman! Herr Möller nämnde de utredningar som pågår och har pågått. Jag hänvisade redan i mitt första anförande till den tid som förflutit och till önskemålen från berörda områden att någonting äntligen skall hända. Jag anser att det vore på sin plats att allt ordandet om utredningar och deras resultat verkligen omsattes i handling. Vad gäller länsstyrelsens yttrande är det givet att länsstyrelsen vill ha den begärda utredningen för länet kombinerad med en utredning som gäller även andra regioner; det är väl helt naturligt. Önskemål om en utredning angående kompletterande sysselsättningar i detta område har från länsstyrelsens sida framförts vid olika tillfällen.